Herr talman! Regeringen förbereder just nu en proposition om utländska företags villkor i vårt land. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att sätta i gång nya utredningar med anledning av Hadar Cars motion. Utskottet har påpekat att utländska direktinvesteringar i Sverige medför både fördelar och negativa effekter. Det är närmast de negativa effekterna som föranleder den aktuella propositionen. Den ekonomiska kris som världen upplever kan delvis vara orsakad av den accelererande internationaliseringen och kapplöpningen mellan allt större multinationella eller, mer korrekt uttryckt, transnationella företag. Ett företag är ju enligt spelets regler skyldigt att först och främst se till sitt eget väl. Jag kan därför inte förstå den naiva förtröstan vissa frihandelsvänner hyser inför att dessa bolags agerande också skall gynna helheten. En del av dem behärskar större ekonomier än hela nationers. De flyttar arbeten och pengar över gränserna som det passar dem bäst, oberoende av vad som är bra för de länder som de verkar i. Mellan en fjärdedel och hälften av världshandeln äger enligt uppgift rum inom de transnationella företagen. Det betyder att utrikeshandelsstatistiken blir missvisande, vår bytesbalans svår att uppskatta och de enskilda ländernas försök att hålla reda på sin ekonomiska utveckling allt omöjligare. En av fördelarna med ökat utländskt inflytande på vårt näringsliv skulle vara att vi därigenom får tillgång till modern, avancerad teknik. Jag tror inte att det är så mycken glädje med en sådan sorts teknisk utveckling som kräver så stora ekonomiska investeringar att ett litet land inte har råd att lära sig behärska det man blir beroende av. I stället för en alltmer lössläppt frihandel tror jag på regionala handelsöverenskommelser i tillräckligt liten skala för att de skall kunna vara överblickbara och för att människor skall känna att de förstår och har grepp om sin försörjning. Norden är t.ex. lagom stort och har tillräckligt med råvaror och arbetsvilja, infrastruktur, kunskap och gemensamma traditioner och värderingar för att kunna bygga upp en trygg basförsörjning på en hög teknisk nivå. Självfallet är det också önskvärt med ett samarbete med andra länder i ömsesidig generositet och öppenhet för att komplettera varandras näringsliv. Jag är medveten om att vårt land efter 1950-talet blivit allt mer beroende av export och import. Jag tycker att ett sådant beroende är olyckligt, eftersom vårt lands självbestämmande försvagas när vårt näringsliv mer och mer utarmas. Svenska företag blir alltmer beroende av importerade komponenter. Nästan hälften av den svenska tekoindustrins insatsvaror t.ex. är importerade. Man använder 0 90 råvaror från Sverige i våra kläder! Volvo och främja utländska företags etablering Luxor, för att ta ytterligare två exempel, importerar ca 70 96 av sina delar. Volvo köper för över 6 miljarder kronor utifrån om året, och dess svensktillverkade produktionsmaterial är knappt värt hälften. Luxor importerar bildrör och större delen av lösa insatskomponenter, vilket innebär att endast lindningsoch monteringsarbeten utförs inom landet. Sverige håller på att bli en enda stor sammansättningsfabrik. Vi blir alltmer beroende av s.k. ”svarta lådor”, komponenter som allt färre förstår och som inte kan repareras, bara bytas ut om någon vill sälja reservdelar till oss. Risken tycks överhängande att exportzoner — en fråga som aktualiseras i den här motionen — skulle ytterligare snabba på denna negativa utveckling. En av finesserna med dessa exportzoner skulle ju vara att man tullfritt tillåter import till området. Det blir alltså nu ännu fördelaktigare än förut att köpa insatsvaror utifrån och sätta ihop dem i exportzonen i stället för att främja tillverkningen inom landet. Jag utgår från att regeringens proposition, som vi kan vänta i vår, kommer att belysa och ta ställning till dessa frågor, som är så viktiga för vårt fortsatta självbestämmande och för våra möjligheter att medverka i samarbetet mellan folken på ett sätt som överensstämmer med våra värderingar. Jag yrkar därför bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Det kanske verkar överaskande för många att det blir så lång debatt om motiveringen för en hemställan om avslag på en enskild motion. Men det är tydligen ett stort intresse för dessa frågor, och eftersom representanter för alla övriga partier nu har deltagit i debatten, vill jag med några ord redogöra för moderata samlingspartiets inställning. Vår inställning är positiv till det mesta som står i den folkpartimotion som nu behandlas. Jag har därmed inte sagt att vi skriver under på alla detaljer i motionen. Det har dock inte varti särskilt svårt för oss att medverka till en positiv skrivning från utskottet. Vi vet att den materiella standard som har uppnåtts i vårt land och i flertalet andra västerländska industriländer har möjliggjorts genom en långtgående arbetsfördelning och specialisering. Vi är också helt övertygade om att den utvecklingen kommer att fortsätta både nationellt och internationellt. Kostnadsläget i vårt land är högt och hemmamarknaden är liten. Därför kommer det att bli allt nödvändigare för oss att koncentrera insatserna till de områden där vi har möjligheter att konkurrera internationellt. Vi kommer också i fortsättningen att i allra högsta grad vara beroende av det internationella varuutbytet. Vad utskottet säger i sin motivering handlar, som Johan Olsson påpekade, väldigt litet om frizonerna, en fråga som ändå har upptagit en stor del av debatten. Under utskottsbehandlingen tryckte vi moderater på det som Christer Eirefelt här påpekade och som också står i utskottsbetänkandet, nämligen att det är av största vikt för svensk utrikeshandel att Sverige med avseende på utländska företags etablering i vårt land tillämpar en icke diskriminerande behandling inom ramen för de internationella avtal och konventioner som Sverige har anslutit sig till. Därför tycker vi det är naturligt att utskottets betänkande utmynnar i att man förutsätter att regeringen på lämpligt sätt bevakar denna utveckling men samtidigt påpekar att en utgångspunkt bör vara att utländska företag inte ges förmåner som konkurrerande svenskägda företag inte åtnjuter. Detta skall vara en huvudlinje. Beträffande frihandelszonerna vill jag säga några ord, eftersom de har upptagit en stor del av debatten. Det är beklagligt att socialdemokraterna på det här stadiet och alldeles i onödan låst sig så hårt som åtminstone Lennart Pettersson har gjort i debatten. Man gör större problem av det här än jag tror det finns anledning att göra. Det verkade på Lennart Pettersson och även på Birgitta Hambraeus som om de framför sig såg multijättar som via frizoner skulle sluka vårt stackars lilla land.

Eftersom vi ändå måste räkna med att importera åtskilliga varor och komponenter, kan frizoner på längre sikt vara till fördel för oss, om vi kan utnyttja en sådan möjlighet att utan diskriminering av svenska företag få större delen av importkomponenterna producerade inom landet genom att ge dessa företag möjligheter till hjälp i starten. Det kan medföra att vi tillför vårt land mera kapital, underlättar tekniköverföring och kunskapsöverföring och får positiva effekter på sysselsättning, produktion och betalningsbalans. Jag tycker därför att det vore värdefullt om socialdemokraterna kunde ta det litet lugnt och ompröva de här frågorna innan det blir dags att ta någon avgörande ställning till problemen. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som en vanlig liten landsortsriksdagsman är jag obevandrad i den högre parlamentariska taktiken, och utifrån det nödgas jag ställa en fråga. Här har moderaten Björzén först gått upp och sagt att han har en så positiv inställning till den folkpartistiska motionen att han därför tänker stödja utskottsbetänkandet. Sedan har centerpartisten Hambraeus gått upp och givit uttryck för starkt negativa ståndpunkter visavi den folkpartistiska motionen och sagt att hon av den anledningen finner sig kunna rösta på samma betänkande som Karl Björzén har stött. För mig är den logiken på något sätt dunkel. Hur kan Birgitta Hambraeus vilja rösta på något som skulle uttrycka en positiv inställning till den folkpartistiska motionen?
Herr talman! Karl Björzén för moderaterna beklagar att man på socialdemokratiskt håll har låst sig i den här frågan. Speciellt beklagar han då min ringa persons inlägg i debatten. Jag vill bara säga att vi från socialdemokratiskt håll funnit det angeläget att redovisa en klar linje i frågan. Jag kan inte finna någon anledning att tro att det i den finns någonting som för vare sig frihandeln eller det svenska näringslivets intressen framåt genom att man satsar på frizoner för utländska företag. Detta har vi också redovisat i vår reservation — det är bara att läsa innantill — så det är ingenting som jag har stått här och hittat på. Sedan försöker Karl Björzén slå blå dunster i ögonen på oss när det gäller vilka som är intresserade av frizonerna. Det är inte de stora multinationella företagen, säger han, utan det är små utländska företag, som vi ändå importerar varor från. Det finns ingenting i den internationella erfarenheten som bekräftar detta, tvärtom. Jag har här en utredning från kommerskollegium, som tar upp de exportfrizoner som finns i andra länder, då speciellt i u-länderna. Sammanställningen är en provkarta på de största multinationella förtagen på många områden. Jag kan nämna bara några namn: Fairchild, Motorola, Texas Instruments, National, Hewlett Packard och Airco. Hela vägen är det likadant — stora, multinationella, framför allt amerikanska företag utnyttjar sig av dessa zoner för att ytterligare öka sina vinster och därigenom stärka sin finansiella och även politiska maktställning.
Herr talman! Jörn Svensson är ingalunda någon ovan talare i denna kammare, och han är väl förtrogen med hur utskotten brukar arbeta. Det är inte konstigt att vi samtidigt som vi har yrkat avslag på en motion inte har bundit oss åt något håll i den sakfråga som här tas upp, eftersom regeringen just nu behandlar de multinationella företagens villkor i Sverige. Det är inte alls konstigt att man kan hoppas och tro olika saker när det gäller utgången av denna behandling. Själv känner jag mig fullständigt trygg. En regering där centerpartiet medverkar kommer inte att lägga fram en proposition med förslag om att i vårt land inrätta nya exportzoner av det slag som här har beskrivits.
Herr talman! Lennart Pettersson säger att man från socialdemokratiskt håll var angelägen om att redovisa en klar linje. Det har jag all respekt för. Det är naturligtvis hedervärt att klart redovisa sina synpunkter. Därför har jag också varit angelägen om att någon från moderata samlingspartiet här skulle redovisa våra synpunkter. Jag hoppas att låsningen på den socialdemokratiska sidan när det gäller frizonerna inte är så hård att man inte i lugn och ro kan tänka över saken, till dess att det på allvar blir dags att ta ställning till dessa frågor. När det gäller synen på frizonerna är jag övertygad om att Lennart Pettersson ändå vet att det är ganska stor skillnad på de zoner som finns i en del u-länder och de frizoner som eventuellt skulle kunna bli aktuella i vårt land. Det är i själva verket en mycket stor skillnad på dessa zoner, och jag tror inte att vi nu i detalj behöver gå in i den diskussionen.
Herr talman! Birgitta Hambraeus hoppas och tror i det moderata sällskapet. Hon känner sig centerpartistiskt trygg i det moderata sällskapet. Just det! Är det inte det som ända sedan 1976 har varit centerpartiets tragedi?

Herr talman! Hela byggämnesindustrin har sedan många år tillbaka kännetecknats av en långt gående kapitalkoncentration, där samma ägare ofta äger råvaror och behärskar förädlingen fram till färdig produkt, alltså färdig byggnad. Ägandeförhållandena, den tekniska strukturen och prispolitiken inom byggnadsmaterialindustrin har gett stora profiter till byggmaterialtillverkarna och har inneburit kraftiga prisstegringar, som slagit igenom i allt högre byggkostnader och höjda hyror. Profiterna på byggmaterial och därav följande höga byggkostnader betyder inte bara högre boendekostnader. Även annan samhällsbyggnad som skolor, sjukhus, gator och vägar fördyras. De borgerliga regeringarna har lika litet som tidigare socialdemokratiska regeringar på allvar försökt ändra på dessa förhållanden — tvärtom har man underlättat en tilltagande monopolisering och koncentration. Den nedläggning av arbetsplatser, koncentration av tillverkningen till ett fåtal orter och flyttning utomlands av en del av verksamheten som varit utmärkande drag för hela 1970-talet har som bekant fortsatt. Den kraftiga nedskärningen av bostadsbyggandet och offentligt byggande som skett under senare år har förvärrat situationen. Redovisningen i näringsutskottets betänkande visar bl.a. på den mycket kraftiga ökningen av priserna på byggnadsmaterial. Kostnaderna för bostadsbyggande har ökat mera än den allmänna prisnivån. I den vpk-motion som nu behandlas har vi också anfört exempel på de stora kostnadsökningarna och hur dessa slår igenom i ökade boendekostnader. Det har i ett tiotal utredningar på ungefär lika många år så klart dokumenterats vari en stor del av dessa kostnadsökningar består, att det inte borde vara nödvändigt med ytterligare utredningar på detta område. Näringsutskottet säger bl.a. att det nu finns en särskild utredare för en ny utredning, byggprisutredningen, som skall utreda prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker. Fråga är — då utredningen nu skall fortsätta — om inte byggkostnadsutredningens arbete borde vidgas från en enmansutredning till en utredningskommitté med representanter för riksdagspartierna. Utredningen bör enligt min mening få tilläggsdirektiv att snabbt lägga fram förslag som kan stoppa och förhindra fortsatta prisstegringar. Herr talman! Vår motions yrkande om prisstopp är nu, efter ca tre månaders prisstopp på byggnadsmaterial, mycket aktuellt, då det allmänna prisstoppet upphör den 20 december. Ändå avstyrks yrkandet med en hänvisning till ett uttalande från finansutskottet om att förlängningen av tillämpningstiden för skilda slag av prisreglerande åtgärder möjliggör för regeringen att vidta åtgärder. Har utskottet — förutsatt att man nu vill ha prisstopp och åtgärder för sänkning av priserna på byggnadsmaterial — förtroende för regeringen i detta avseende, så har vi från vpk däremot utifrån tidigare erfarenheter inte sådant förtroende. Vi vill därför ha sådana beslut som kan garantera åtgärder i den riktning vi föreslagit. Vi har vidare i vår motion tagit upp frågan om ökat samhällsinflytande över byggnadsmaterialindustrin och framhållit att monopolstrukturen måste brytas. Även om denna viktiga sektor i samhället nu har betydande svårigheter, av skäl som jag förut berört, är det viktigt att öka samhällsinflytandet, inte minst för att vi inte skall stå helt avrustade den dag regering och riksdagsmajoritet äntligen kommer underfund med betydelsen och nödvändigheten av ett ökat bostadsbyggande. Som näringsutskottet nu mycket riktigt konstaterar har motioner om byggnadsmaterialindustrin förekommit varje år under 1970-talet. Det har oftast varit fråga om vpk-motioner, som avslagits av riksdagsmajoriteten. Några förändringar i positiv riktning, dvs. innebärande ökat samhällsinflytande och mindre monopolisering, har det emellertid inte blivit. Vi har därför återkommit ännu en gång, och anledning kommer troligen att finnas att aktualisera dessa frågor på nytt. Vi har vid tidgare tillfällen efterlyst det för ett par år sedan mycket omtalade näringspolitiska program för byggsektorn som den dåvarande borgerliga regeringen skulle presentera redan för tre år sedan. Vi har tidigare inte fått svar på vart detta program har tagit vägen eller om det kommer ett sådant. Men jag vill ändå återkomma och upprepa den frågan, och jag hoppas att utskottets talesman har något besked att ge. Ett svar på den frågan har faktiskt intresse inte bara för mig och mitt parti utan också för de omkring 600 000 människor som sysselsätts totalt inom byggbranschen. Det är ungefär 20 90 av landets totalt förvärvsarbetande som har intresse av vad man tänker göra åt den krissituation som hela byggbranschen befinner sig i och när man tänker göra det. Herr talman! Våra förslag och synpunkter i motionen sammanfaller helt med vad jag här uppehållit mig vid. Men det finns i det här sammanhanget anledning att särskilt markera den krissituation som hela byggbranschen befinner sig i med de följdverkningar som detta får. Ett bifall till vpk-motionen skulle verksamt kunna bidra till att stoppa upp den nuvarande utvecklingen på detta område och leda in den på riktigare spår. Det skulle kunna bidra till att stimulera ett ökat byggande vad gäller både bostäder och offentligt byggande, och det skulle över huvud taget få för det svenska samhället positiva effekter. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 605.

Herr talman! Vpk har tre yrkanden i sin motion 1980/81:605. Det första yrkandet, om prisstopp på byggnadsmaterial, är redan tillgodosett. Samtidigt måste konstateras att ett prisstopp aldrig löser de långsiktiga prishöjningsproblemen. Prisstoppen måste vara tidsbegränsade. Endast åtgärder som praktiskt begränsar kostnadsstegringarna kan varaktigt ge fördelaktigare prisförhållanden. Så är regeringens ekonomiska program ett åtgärdsprogram som aktivt syftar till att öka produktionen och begränsa kostnadsökningarna. Liknande effekter kan vi förvänta oss av den ansvarsfulla avtalsuppgörelse som arbetsmarknadens parter träffade för snart ett år sedan. Med detta har jag i princip också besvarat det andra yrkandet i vpk:s motion om att regeringen skall vidta kostnadssänkande åtgärder. Den ekonomiska politiken syftar till att dämpa inflationen, alltså att begränsa kostnadsutvecklingen. Specifikt finns inom byggsektorn möjligheter till utveckling och förenklingar som kan sänka kostnaderna. Dessa måste i första hand drivas av branschen själv, men självfallet skall statsmakterna främja detta. De stora kostnadsökningar som vi kan konstatera bakåt i tiden har i hög grad internationella orsaker. Ett effektivt sätt att förhindra en positiv utveckling skulle vara att biträda vpk:s tredje yrkande, om förstatligande av byggnadsindustrin. Ett förstatligande skulle tveklöst leda till minskade möjligheter att positivt utveckla och anpassa byggnadsindustrin och byggverksamheten till den aktuella dagssituationen och det mycket angelägna kravet på kostnadspress. Omfattningen av nybyggnationen har sin naturliga begränsning. Vi kan inte bygga mer än vi rationellt kan nyttja. Däremot finns det i dag ett angeläget område — det gäller upprustning av befintliga byggnader och samtidigt en omfattande energihushållning, som kan ge möjligheter till förräntning av nedlagda byggkostnader. Vi har tveklöst ett mycket gott tekniskt kunnande inom svensk byggindustri och svensk byggverksamhet. Detta har också resulterat i omfattande svensk entreprenadverksamhet i utlandet. Det har gått sämre att exportera t.ex. svenska trähus. Detta kan till en del bero på att det har saknats en samordning av de var för sig mycket kvalificerade trähusfabrikerna, en samordning av produktionsteknik och gemensamma produktionsinsatser i stora exportorder. Svenska trähus är av mycket hög kvalitet. I något längre serier skulle de sannolikt också kunna vara konkurrenskraftiga på exportmarknaden. Detta kräver inte sammanslagning av företag men däremot ett omfattande samarbete, som hittills inte fungerat fullt ut. Det ankommer alltså i första hand på branschen att utveckla och samordna exportansträngningarna. Självfallet kommer regeringen att följa utvecklingen på detta område. Något uttalande har inte utskottet funnit motiverat. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Låt mig först notera att Ivar Franzén inte hade något att säga beträffande det näringspolitiska program för byggsektorn som tidigare har aviserats ifrån den borgerliga regeringen och som man i olika sammanhang har gjort ett ganska stort nummer av. Ett näringspolitiskt program för byggnadssektorn behövs, och det är inte utan intresse — som jag sade förut — att få reda på vart det har tagit vägen och om och när det kommer. Ivar Franzén säger att detta med ett prisstopp är en överloppsgärning eftersom det redan är verkställt. Men jag försökte tala om att det allmänna prisstoppet upphör den 20 december, Ivar Franzén. Därför är det synnerligt aktuellt med ett uttalande om prisstopp på byggnadsmaterial — som skall gälla inte bara under tiden fram till den 20 december utan också fortsättningsvis. Det förhållandet att regeringen har möjlighet att ingripa med prisreglerande åtgärder — genom den förlängning av prisregleringslagen som beslutades tidigt i höstas — garanterar på intet sätt att regeringen verkligen kommer att använda sig av de möjligheterna. Det har varit ett enda hattande på det här området under praktiskt taget hela 1970-talet ifrån de olika regeringarnas sida, med priskontroll hit och prisreglerande åtgärder dit, allt kortsiktigt utan någon riktig konsekvens eller sammanhållning då det gäller de olika områden som berörs inom hela byggsektorn. Och nu behövs det faktiskt ett samordnande grepp, och det krävs att man verkligen gör någonting konkret på det här området. Att ett förstatligande av byggmaterialindustrin, särskilt den tunga, mest monopoliserade delen, skulle kunna ge negativa effekter både beträffande prisutvecklingen och i övrigt får naturligtvis stå för Ivar Franzéns räkning. Men jag kan inte se att det på något enda område skulle vara negativt om samhället fick större inflytande och större möjligheter att styra utvecklingen. Och när det gäller det här området finns det verkligen ingen anledning för de borgerliga partierna att känna särskilt stor tillfredställelse — tvärtom. Om det någonstans har gått snett sedan 1960-talet och framöver så är det just inom byggnadsindustrin. Det skulle säkert behövas många slags åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Jag kan nämna några som jag i hastigheten noterade då Ivar Franzén talade. Jag tror att det nu skulle behövas ökade resurser till statens prisoch kartellnämnd för att den på ett bättre sätt skulle kunna jobba med dessa frågor. Jag tror att en etableringskontroll skulle behöva införas inom byggbranschen. Det behövs effektivare kostnadskontroll och effektivare kontroll över huvud taget av prisutvecklingen. Gemensamt för dessa olika åtgärder är att uppgifterna skulle underlättas om vi hade ett större samhällsinflytande över hela byggbranchen. Det skulle, som jag förut sagt, vara positivt, inte negativt, för de flesta människorna i landet. Inte minst för hyresgästernas vidkommande skulle det vara mycket positivt.

Herr talman! Regeringen har i propositionen nr 25 om anslag på tilläggsbudget I till information till invandrare inför 1982 års kommunalval begärt att riksdagen skall anvisa totalt 6,5 milj.kr. för dylika ändamål. I den moderata motionen nr 119 har vi yrkat att riksdagen skall avslå förslaget i den del det avser anslaget till de politiska partierna. Detta skulle innebära en besparing av statens utgifter på 5 milj.kr. I vår motion har vi emellertid tillstyrkt propositionen i den del som gäller de medel som staten själv skall använda för nämnda ändamål. Vi har också — såväl i motionen som i reservationen nr 2 — noga understrukit att vi icke på något sätt ifrågasätter värdet och omfattningen av den information som skall ges till invandrarna inför 1982 års kommunalval. Vi anser att partiernas kostnader därvidlag kan rymmas inom de totala resurser som partierna förfogar över. Dessa resurser är — trots den samhällsekonomiska situationen — icke blygsamma. För innevarande budgetår har staten anvisat 69,1 milj.kr. Till detta kommer anslagen från kommuner och landsting. För 1980 utgick enligt uppgift som jag inhämtat 102 milj.kr. från kommunerna, och för 1981 beräknas landstingens stöd uppgå till 53,3 milj.kr. Sedan dessa sammanställningar gjorts, har partistödet räknats upp ytterligare. Vi skall också ha i minnet att det är den kommunala sektorn som i första hand har ökat sina utgifter på det här området under senare år, och det är denna del av den offentliga sektorn som bidrar till att finansiera den lokala politiska verksamheten och därmed också informationen till invandrarna. Man kan således påstå, att staten, landstingen och kommunerna totalt anslår ca 225 milj.kr. varje år till de politiska partierna. Man kan också, som i motion nr 119, hävda att partierna genom omprioriteringar av sina redan stora resurser bör kunna klara de i sig självklara uppgifterna att svara för invandrarinformationen. Debatten, herr talman, gäller således icke invandrarinformationen som sådan — utan den fråga som vi har tagit upp är hur mycket av skattebetalarnas medel som skall anslås till de politiska partierna. Mot bakgrund av det ansträngda statsfinansiella läget anser moderata samlingspartiet att det inte är försvarligt med ytterligare sådana bidrag. Enligt riksrevisionsverkets fjärde budgetprognos för innevarande budgetår beräknas i förhållande till närmast föregående prognos budgetunderskottet öka med ca 1,4 miljarder till totalt ca 78,5 miljarder. Även om regeringen skulle lyckas uppnå det av riksdagen fastställda sparmålet på 12 miljarder kronor måste man räkna med en fortsatt ökning av budgetunderskottet, främst beroende på de stigande kostnaderna för räntor på statsskulden. För nästa år räknar man med att kostnaderna ökar med ca 10 miljarder kronor. Det innebär att den sammanlagda räntebördan blir omkring 36 miljarder kronor. I en situation där Sverige lånar av utlandet till sin välfärd och räntan nu är den tredje största — snart den andra — utgiftsposten i statsbudgeten, kan det inte vara rimligt att de politiska partierna tar emot ökande anslag från skattemedel. Snarare borde partierna själva gå i spetsen när det gäller att begränsa utgiftsexpansionen. Den, som kräver sparsamhet av andra, borde själv först visa återhållsamhet. Utskottsmajoriteten — dvs. socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet — har inte nöjt sig med regeringens förslag utan redovisar återigen ett överbud. Som framgår av betänkandet är det den del som skall gå till partierna som socialdemokraterna vill höja med ytterligare 2 milj.kr. utöver regeringens förslag. När man tar del av detta bör man ha i minnet att LO nyligen — enligt uppgifter i massmedia — har förklarat att man skall satsa 16 milj.kr. för att bidra till socialdemokraternas valrörelse nästa år. Dessa 16 miljoner är vad enbart LO centralt kommer att anslå, dvs. toppen på isberget. Vad som sedan ges av fackförbund m.fl. regionalt och lokalt kommer till dessutom. Vad slutsumman kan bli kan vi i nuläget inte överblicka. Samtidigt som socialdemokraterna i annat sammanhang kritiserar budgetunderskottet och den stora utlandsupplåningen, har vi här i kammaren sett att de motsatt sig det ena besparingsförslaget efter det andra. Därutöver har de presterat en rad överbud, av vilka det nu aktuella utskottsförslaget är ett exempel bland många. Detta är, herr talman, inget prov på ansvarsfull politik. I stället borde man ta vara på varje möjlighet att begränsa den offentliga utgiftsexpansionen — Nr 53 om man på allvar vill bidra till att skapa balans i den svenska ekonomin. 3 S X å : Ö Onsdagen den Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Kommunal rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare är en ganska unik företeelse. Det är samtidigt ett värdefullt inslag i vår demokrati. Grundtanken bakom detta är att den kommunala verksamheten berör alla i kommunen boende på ett mycket omedelbart sätt och även på kort sikt, och därför är det rimligt att invandrarna får vara med och påverka kommunalpolitiken genom att utöva rösträtt. Men förutsättningen för att invandrarnas politiska inflytande på det här sättet skall bli en realitet är naturligtvis att man kan nå ut ordentligt med politisk information till dem, så att de har en verklig möjlighet att ta ställning, att välja mellan de politiska alternativ som bjuds. I och för sig är det här ett naturligt led i de politiska partiernas ansvar. Det är de politiska partierna i vårt samhälle som skall svara för huvuddelen av den politiska informationen till alla röstberättigade, oavsett om de är svenska medborgare eller invandrare med kommunal rösträtt. Men vi måste vara på det klara med att än så länge i varje fall finns det behov av särskilda insatser för att nå ut till gruppen invandrare som inte är svenska medborgare. Det behövs dels därför att detta med kommunal rösträtt är någonting nytt och någonting ovanligt och att det således föreligger en risk att många röstberättigade inte är på det klara med att de faktiskt är röstberättigade i kommunalvalen. Det behövs också särskilda insatser med hänsyn till att det här är en grupp som genom sina mera begränsade kunskaper i svenska språket, och kanske med kortare erfarenhet av det svenska samhället, har svårare att sätta sig in i de politiska budskapen och är svårare att nå för de politiska partierna. På sikt bör man kanske ändå låta det här stödet till information till invandrare inför kommunalvalen ingå i det allmänna partistödet och på det sättet bli en integrerad del av den politiska verksamheten. Men än så länge är det naturligt att vi har särskilda stödåtgärder just för den här gruppen röstberättigade i kommunalvalen. Att behovet verkligen finns avspeglas också i att vi har ett lägre valdeltagande bland invandrare än bland svenska medborgare. Därför är det nu med tillfredsställelse vi har konstaterat att regeringen har föreslagit att det även inför 1982 års val skall ställas ett särskilt anslag till förfogande för information till invandrarna. Beloppet 5 miljoner innebär i reala termer ett något lägre belopp än vid föregående val. Men det är ganska naturligt, tycker jag, eftersom det då var första gången de här bestämmelserna gällde och informationsbehovet därmed blev särskilt stort. Socialdemokraterna föreslår ändå att beloppet skall räknas upp. Det är klart att det skulle kunna nyttiggöras mera pengar för ändamålet — det är en 117 självklarhet i och för sig. Men jag tycker att det är en rimlig avvägning som regeringen har gjort. Litet svårare har jag att förstå den moderata inställningen — moderaterna vill ju slopa bidraget helt. Det är möjligt att moderata samlingspartiet har svårt att veta var man skall göra av sina pengar. Men jag tror att det är en allmän uppfattning att behovet av informationsinsatser är så stort över lag att partierna behöver de resurser som de kan få för det här ändamålet. Vi tror i alla fall att ju mer partierna kan informera, desto mera upplysta blir väljarna och desto större förutsättningar har de att göra ett klokt val. Vi stöder alltså de förslag som regeringen lagt fram om medel till politiska partier med 5 milj.kr., medel till lokala informationsprojekt med 1 milj.kr. — där vi förutsätter att man också kommer att ta vara på invandrarorganisationernas möjligheter att nå ut till sina medlemmar — och 0,5 milj.kr. till valundersökning. Av den anledningen vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 1 i det föreliggande utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag har en gång tidigare i dag försökt yrka bifall till hemställan i ett utskottsbetänkande. Det var inte riktigt så lyckat den gången, men nu ber jag att få göra det. Jag yrkar också avslag på de två reservationer som mina borgerliga utskottskamrater här har talat för. Det första invandrarvalet i Sverige år 1976 rönte ett väldigt stort intresse från många, både här hemma och utomlands. Valdeltagandet blev också över förväntan. Mer än 6096 av invandrarna deltog i valet. Det andra invandrarvalet, den 16 september 1979, blev däremot från valdeltagandesynpunkt en stor besvikelse för många. Valdeltagandet var omkring 10 9o lägre än vid det första valet. Det har gjorts en del eftervalsundersökningar, och många har funderat över orsakerna. Det finns de som påstår att de mest intresserade invandrarna under mellanvalsperioden hade hunnit bli svenska medborgare och att det var en bidragande orsak. Det finns de som hävdar att man tappade intresset från både svenska massmedias och de politiska partiernas sida efter det första valet, som mera hade nyhetens behag. Det ligger kanske tyvärr en del i det. Det finns också de som hävdar att invandrargrupper förleddes att tro att det egentligen inte spelade någon roll om de röstade i kommunaloch landstingsvalen, eftersom de inte hade någon rösträtt i riksdagsvalet. Jag hoppas att det inte var på det sättet. Det är en viktig politisk rättighet som invandrarna i det här landet har uppnått genom rätten att rösta i kommunaloch landstingsvalen. Och det är en uppgift för samhället att medverka till att de hinder som finns för att invandrarna skall kunna utnyttja rösträtten undanröjs. Det är mot den bakgrunden vi skall se förslaget om att ge särskilda statliga medel för att via olika kanaler informera invandrarna. Jag tycker nog att det hade varit på sin plats om Sten Svensson i sitt inlägg hade ägnat en del av sin tid åt att tala om just det här problemet. För det är trots allt inte någon stor ekonomisk-politisk debatt som vi skall ha i kammaren i dag; det är en debatt om hur vi skall kunna få invandrarna att i Nr 53 större utsträckning delta i valet. Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande sägs att det är väsentligt att den information som vi ger invandrarna inför det här valet kan bli av minst samma omfattning som den var under den förra valrörelsen. Mot bakgrund av de siffror som jag nyss nämnde, som visade ett sjunkande valdeltagande 1979 jämfört med 1976, tror jag att detta är oerhört viktigt.

Vi tycker att riksdagen bör göra ett särskilt uttalande om detta. Det finns redovisningar av hur de politiska partierna satsade sina pengar i valrörelserna 1976 och 1979. Var och en av oss som företräder olika politiska partier har väl en uppfattning om vad vi själva har gjort. Får jag för socialdemokraternas del bara redovisa att en mycket stor del, närmare 80 90, av de särskilda medel som vi fick för detta ändamål delades ut till de lokala och regionala organisationerna för att de skulle sprida skriftlig och muntlig information. Vi har försökt att få åtminstone en del av vår information översatt till de flesta stora invandrarspråken. Men vi är klart medvetna om att vi inte på långt när har nått ut till alla de små invandrargrupperna. Moderaterna säger i sitt yrkande om avslag på förslaget att pengar över huvud taget skall ges till de politiska partierna för den här typen av information, att partierna själva bör omfördela sina medel. Det sade Sten Svensson också här från talarstolen. Låt mig då konstatera att åtminstonde för det parti jag tillhör är det självfallet — centralt, regionalt och lokalt — att satsa oerhört mycket mer på information till invandrarna än de pengar som vi får i speciellt riktade statliga bidrag för detta! Det är självklart för oss att göra det, och det är självklart för oss att också satsa på invandrarverksamhet under mellanvalsåren. Det är självklart av många olika skäl, bl.a. därför att vi som medlemmar i vårt parti har ganska många invandrare. Bara i Stockholms läns partidistrikt finns ett 20-tal socialdemokratiska invandrarföreningar. Valdeltagandet bland invandrarna i 1979 års val upplevdes av många som en besvikelse. Men trots det vill jag konstatera att 50 90 valdeltagande inte är så dåligt. Det finns väldigt många hinder för en del invandrare att utnyttja rösträtten. Mot den bakgrunden är det inte så dåligt att hälften av dem ändå har utnyttjat sin rösträtt. Hindren tror jag är speciellt stora när det gäller att ta del av den skriftliga informationen. Men det måste naturligtvis vara ett stort intresse för oss alla att medverka till att valdeltagandet blir högre. Det är ett demokratiskt intresse i sig att människor som har rösträtt också utnyttjar den. Här har de politiska partierna ett mycket stort ansvar. Om vi skall lyckas bibehålla och helst också öka deltagandet bland våra invandrargrupper i höstens kommunaloch landstingsval, är jag helt övertygad om att det kommer att krävas mycket 119 stora både personella och ekonomiska resurser från de politiska partierna, långt utöver de miljoner som vi i dag talar om. Herr talman! Det är inte för att avbörda de politiska partierna deras ansvar för informationen till invandrarna som utskottsmajoriteten föreslår att 7 milj.kr. ges i statliga bidrag till de politiska partierna. Vi lever i en ekonomisk snålblåst. Vi måste vara sparsamma med de tillgångar som samhället har, men vi får för den skull, menar utskottsmajoriteten, inte vidta åtgärder som man kan befara leder till att människor här i landet får mindre möjligheter att utnyttja sina demokratiska rättigheter, att påverka det politiska skeendet. Därför, herr talman, vill jag återigen yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Anna-Greta Leijon kritiserade mig för att jag inte hade ägnat mig åt att belysa informationen till invandrarna som sådan. Jag markerade dock i mitt inlägg att vi inte på något sätt har ifrågasatt vare sig värdet eller omfattningen av en sådan information. Att ge den är en självklar uppgift. Dessutom tar vi inte upp en debatt i kammaren om vi är eniga i utskottet i en sakfråga, och det är vi ju i det här fallet. Jag vill påpeka för Anna-Greta Leijon det som redovisas i betänkandet, att det när det gäller de anslag som skall ges till statens egen informationsverksamhet råder total enighet i utskottet om att dessa pengar skall utgå på det sätt som regeringen har föreslagit. Det finns inga ändringsyrkanden eller några markeringar av annat slag. Låt mig därför slå fast att vi är eniga i den bedömningen! Vad vi däremot har blivit oeniga om är hur stor del som ytterligare skall ges av skattemedel till de politiska partierna. Vi har från vår sida menat att det bör vara möjligt för partierna att göra omprioriteringar av sina resurser. Jag skall ge ett konkret exempel för att belysa vartåt vi syftar. Moderata samlingspartiets kommunkretsar har på många håll i landet tagit initiativ till överläggningar med de övriga partierna om att avstå från affischering inför nästa val. Vi hoppas på att man skall ta upp vårt förslag, som framförts på lokal och regional nivå, på ett positivt sätt. Detta skulle kunna ge en hel del besparingar, med andra ord: frigöra resurser som skulle kunna användas för information till invandrare. Dessutom skulle ett sådant förslag, om det genomfördes, vara positivt från miljösynpunkt. Anna-Greta Leijon sade att hon inte ville ta upp någon ekonomisk debatt.

Herr talman! Jag vill understryka att allt det som Anna-Greta Leijon sade om vikten av information till invandrare kan jag instämma fullt ut i. Det är väl helt klart att det anslag vi nu diskuterar bara är ett relativt begränsat bidrag till de informationsinsatser som vi som politiska partier måste göra och som också invandrarorganisationer och samhällsorgan skall ge till invandrare för att så att säga lägga grunden för det politiska val som måste träffas. Det faktum att vi har hamnat på olika belopp tror jag alltså inte är ett uttryck för någon väsentlig skillnad i intresset för att ge god information till invandrare. Det finns naturligtvis ingen absolut sanning om vad som är den exakt riktiga summa som skall anslås i det här sammanhanget. Jag kan när det gäller det förslag som regeringen har lagt konstatera att socialdemokraterna har begärt att summan skulle vara väsentligt större, medan moderaterna har begärt att den skulle vara väsentligt mindre. Det antyder att regeringens förslag på den här punkten var ganska väl avvägt.
Herr talman! Först till Sten Svensson: Jag tror faktiskt inte att det är en realistisk utgångspunkt att säga att informationen till invandrarna inför nästa val kommer att bli av samma omfattning som förut, om man tar bort det statliga bidrag som har funnits. Sedan det här med affischering. Man kan visserligen tycka att det inte alltid är så prydligt med de många valaffischerna — ur miljösynpunkt kan jag kanske hålla med Sten Svensson — och man kan undra vad affischeringen egentligen har för funktion. Jag har läst vetenskapliga undersökningar som visar — jag tror inte att jag minns fel — att affischernas egentligen enda funktion är att göra människor uppmärksamma på att det är val, på att det finns olika partier och på vilka de partierna är. Ur just den synpunkten skulle det förmodligen vara en mycket dålig politik, om man tänker på invandrarna, att ta bort affischerna. Affischerna spelar kanske en större roll som politisk information bland invandrargrupperna än bland valberättigade i övrigt. Det finns naturligtvis inte, Pär Granstedt, någon absolut sanning om vilket belopp som är det riktiga. Men vi kan konstatera att de 5 milj.kr. som regeringen nu föreslår är samma summa som den som gavs vid förra valrörelsen. Vi vet alla att inflationen har härjat ganska friskt sedan 1979. 5 milj.kr. i dag är alltså värt mycket mindre än år 1979. Vi känner också till, tyvärr, att valdeltagandet bland invandrargrupperna minskade år 1979 jämfört med år 1976. Det finns alltså starka skäl att satsa på en ordentlig information till dem den här gången. Det krävs enligt vår mening en satsning av minst samma omfattning som vid förra valet. Jag hoppas också att man lämnar information på ett bättre sätt än då. Därför har vi socialdemokrater föreslagit en höjning av beloppet.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att detta belopp i reala termer blir något lägre än de resurser som vi ställde till förfogande vid det förra valtillfället. Det sade jag också i mitt inledningsanförande, varför det inte är någon nyhet i och för sig. Men jag tror inte att det är alldeles orimligt att acceptera en sådan nedtrappning. För det första är det nu tredje gången som invandrarna ges möjlighet till information av detta slag, och det innebär — får man förmoda — att den har blivit välkänd. För det andra är det naturligtvis en realitet att vi måste lära oss att bättre hushålla med resurserna, något som drabbar all samhällelig verksamhet och alla samhälleliga stödåtgärder. Kravet på större effektivitet i penninganvändningen och bättre hushållning med våra ekonomiska resurser gäller naturligtvis också för informationsinsatser. Vi måste noga se över hur vi använder informationspengarna och försöka få ut mer av de kronor som vi satsar. Det är en bister verklighet som jag vet att socialdemokraterna har mycket svårt att finna sig i på de flesta områden. Därför är jag i och för sig inte förvånad över att socialdemokraterna har svårt att finna sig i neddragningen på detta område till följd av den krassa ekonomiska verkligheten. Men vi måste ändå leva med den, och jag tycker att den avvägning som har gjorts är ganska vettig.
Herr talman! Jag nämnde ett exempel på en åtgärd, som kunde vidtas lokalt eller regionalt för en bättre resursanvändning. Jag konstaterar att förseningen hittills inte i första hand har drabbat invandrargrupperna. Min uppfattning är snarare den att man med mer målgruppsinriktad verksamhet kan åstadkomma en effektivare information till invandrarna. Den är i sig mycket angelägen, vilket jag många gånger tidigare har betonat. Jag konstaterar att Anna-Greta Leijon inte på något sätt har velat kommentera mina synpunkter på det statsfinansiella läget, vilket borde utgöra en allvarlig utgångspunkt för bedömningen av detta ärende. Tror Anna-Greta Leijon verkligen inte mer på sitt partis politik än att hon måste slå vakt om varje tänkbar krona i anslag från stat och kommun inför nästa års valrörelse? Kan hon inte tänka sig att socialdemokraterna inom den ram man redan förfogar över, bl.a. till följd av betydande anslag från LO, gör en omprioritering av resurserna till förmån för invandrarinformationen?
Herr talman! Får jag för klarhetens skull säga att vi faktiskt inte tänkt att vi skulle ha alla de här sju miljonerna själva. Pär Granstedt säger att man kan räkna med att det blir lättare att informera den här gången, eftersom det nu är det tredje valet där invandrare utan svenskt medborgarskap har rösträtt till kommunaloch landstingsvalen. Man kan väl tycka att det borde vara på det sättet. Men samtidigt är det ju så, att nya invandrargrupper får rösträtt också den här gången, och säkert har en del av de mest välinformerade av dem redan hunnit bli svenska medborgare. Jag vet också att vi har fått en ganska stor förändring i invandrarmönstret under de senaste åren, med grupper av människor vilka kommer från andra kulturer än den som är vår egen och vilka har helt annorlunda språk. Även detta gör att vi kommer att möta nya svårigheter i informationen när vi den här gången — från alla politiska partier — skall gå ut och försöka ge invandrarna en så god kunskap som möjligt om det politiska valsystemet och Nr 53 om våra resp. program. Onsdagen den Jag har, Sten Svensson, både i mitt inledande anförande och senare sagt att 16 december 1981 statsfinanserna är en viktig fråga, men att jag menar att den debatt som vi just nu för inte skall vara en ekonomisk-politisk debatt. Trots allt handlar det här Information till ärendet om ganska litet pengar — 2 milj.kr. — medan budgetunderskottet i ;,yandrare inför samhället är på 80 eller 90 miljarder — eller vad det nu blir, om regeringen 1982 års kommuräknar rätt. Jag tror inte att de statsfinansiella skälen väger så väldigt tungt just när det gäller det här ärendet. Låt mig avsluta anförandet med att säga att det ur demokratisk synpunkt är viktigt att vi får ett högre valdeltagande bland våra invandrare. Utskottetsmajoriteten har gjort bedömningen att vi för att kunna nå dithän behöver sprida en information av minst samma omfattning som den vi lämnade 1979 och att det därför är rimligt att höja det statliga bidrag som utgår till partierna för detta ändamål med 2 milj.kr. till totalt 7 milj.kr. Jag vill också säga att utskottsmajoriteten har ytterligare ett yrkande. Det gäller pengarna till de särskilda informationsprojekten. Vi anser det angeläget att riksdagen där gör den markeringen att dessa pengar i första hand bör gå till invandrarnas egna organisationer.
Herr talman! Anna-Greta Leijon hänvisar till att det kommer nya invandrargrupper som blir röstberättigade. Det tycker jag närmast är en självklarhet, och det är ju därför som vi behöver de här pengarna. Jag tror inte att de pengar, som vi nu anslår, i första hand behövs för att tala om för dem som redan har röstat kommunalt en eller två gånger att de får rösta även den här tredje gången. Det är just de nya invandrargrupperna som vi i första rummet vänder oss till, så jag ser inte det som något särskilt anmärkningsvärt konstaterande. Får jag till sist bara passa på att säga att det, när det gäller den särskilda markering som socialdemokraterna vill ha av att den miljon för lokala projekt, som anslås, framför allt skall gå till invandrarorganisationerna, är en självklarhet att invandrarorganisationerna skall spela en viktig roll. Detta har ju också markerats i vår reservation, varför jag inte tycker det finns någon anledning att ta någon större strid på den punkten. Vi har inte tyckt att vi behöver skriva till regeringen om den typen av självklarheter.
Herr talman! Även om Anna-Greta Leijon tycker att beloppet inte är särskilt stort, borde hon ha förståelse för argumentet att vi politiker i dagens statsfinansiella läge skall föregå med gott exempel när det gäller att visa återhållsamhet.
Herr talman! Jag skall inte göra något långt inlägg. Jag hade inte tänkt gå in i debatten — alla väntar på votering — men jag vill understryka hur viktig jag 123 anser denna fråga vara. Det är en demokratisk rättighet, som vi har tillförsäkrat invandrarna, att de skall få delta i kommunaloch landstingsvalen. Det är då också nödvändigt att vi ser till att de får den information som krävs för att de skall kunna riktigt delta i valet. Därom är väl alla överens, även om inte alla vill ta konsekvenserna därav. Jag begärde egentligen ordet för att något kommentera det som Anna-Greta Leijon tog upp. Det är viktigt att den extra miljon som är anslagen, att fördelas av invandrarverket, skall gå till invandrarnas egna organisationer. Vi är helt överens på den punkten. Och är detta inte tillräckligt klart utsagt i propositionen, så kan jag försäkra Anna-Greta Leijon att min intention hela tiden har varit att det är så pengarna skall användas, eftersom det är självklart att det är invandrarnas egna organisationer som är den bästa informationskanalen i detta avseende. Så kommer alltså också att ske, oavsett vilket beslut riksdagen fattar.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet fogat en reservation. I två frågor har vi en annan uppfattning än den borgerliga majoriteten. Det är dels frågan om en obligatorisk skyldighet för bankinstituten att lämna uppgift till taxeringsmyndigheterna om kapitalbehållning och ränteinkomster på bankkonton, dels frågan om en generell skyldighet att specificera utgiftsräntor och skulder i deklarationen. I dessa frågor, liksom i allmänhet när det gäller skärpningar av skattekontrollen, är den borgerliga majoriteten ej intresserad av att sträcka sig lika långt som vi socialdemokrater. I socialdemokratiska motioner har under en följd av år lagts fram förslag om en uppgiftsskyldighet i fråga om ränteinkomster och kapitalbehållning på bankkonton. I skatteutskottets betänkande 1977/78:55 var utskottet enigt om att en sådan uppgiftsskyldighet borde införas för bankerna. 1978 uppdrog riksdagen åt regeringen att pröva möjligheterna att snarast införa en sådan uppgiftsskyldighet. Regeringen uppdrog i sin tur åt riksskatteverket att utföra utredningsarbetet. Riksskatteverket föreslår efter sin utredning att banker och andra kreditinstitut årligen skall lämna kontrolluppgifter avseende ränteinkomster och kapitalbehållning till ledning vid insättarnas beskattning. Kontrolluppgifter på småbelopp bedöms däremot som ointressanta från fiskal synpunkt, varför vissa beloppsgränser föreslås. Vidare föreslås att uppgifter skall lämnas, om räntan uppgår till minst 500 kr. per år eller kapitalbehållningen vid årets utgång överstiger 5 000 kr. I vissa fall, dvs. om kontoinnehavarens person eller organisationsnummer ej är kända, föreslås att beloppsgränserna bestäms till 100 kr. resp. 1000 kr. per konto. I proposition 1981/82:73 behandlas riksskatteverkets förslag, och med beklagande kan man konstatera att föredraganden ej är beredd att f. n. ta ställning till förslaget, utan anser att ytterligare överväganden är nödvändiga. Med anledning av propositionen har i en socialdemokratisk motion med Erik Wärnberg som första namn yrkats att riksskatteverkets förslag genomförs, och detta ställer sig de socialdemokratiska reservanterna i utskottet bakom. Enligt vår mening kan det ej finnas några skäl till ytterligare överväganden, och vi anser därför att en kontroll av detta slag, i likhet med vad som redan skett i Danmark och Norge, snarast bör genomföras. Kontrolluppgifter till ledning för inkomsttaxeringen skall enligt gällande regler lämnas i en rad olika situationer. Bl. a. skall arbetsgivaren lämna uppgifter till taxeringsmyndigheterna om lön och andra förmåner till de anställda. Att motsvarande kontrollåtgärder ej skall vidtas när det gäller kapitalinkomster har vi reservanter inte någon förståelse för, allra helst som vi vet att skattebortfallet är betydande på grund av underdeklaration av bankmedel. Riksskatteverket beräknar i sin utredning bortfallet till ca 400 milj.kr. per år, vilket gällde i ränteläget november 1980. Kontrollsystemet bör enligt vår mening utformas i enlighet med riksskatieverkets förslag och tillämpas fr.o.m. 1985 års taxering. När det gäller den andra frågan, som vi socialdemokrater reserverat oss för, vill vi även här gå längre än vad som föreslås i propositionen och av den borgerliga utskottsmajoriteten. I propositionen föreslås att skyldighet införs att i deklarationen specificera utgiftsräntor och skulder i inkomstslagen fastighet. Dock begränsas denna skyldighet till att avse s.k. schablonvillor och kapital. Vi har i och för sig ingen erinran mot detta förslag, men man bör enligt vår mening även i detta fall gå ett steg längre. Vi föreslår därför att skyldigheten att specificera utgiftsräntor och skulder skall utsträckas till att gälla generellt för alla inkomstslag.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

Herr talman! I förevarande betänkande från skatteutskottet behandlas frågan om uppgiftsskyldigheten beträffande ränteinkomster och ränteutgifter. I proposition 1981/82:73 föreslås en skyldighet för de skattskyldiga att i den allmänna självdeklarationen specificera utgiftsräntor och skulder i inkomstslagen annan fastighet och kapital. Beträffande skyldigheten för bankerna att lämna uppgifter om räntor och kapital föreslås i propositionen att man skall avvakta resultatet av det arbete som pågår i riksskatteverket om hur man skall använda kontrollresurserna totalt för att få bästa möjliga resultat. Det sägs i propositionen att ett kontrollsystem för bankräntorna kräver fortsatta överväganden med hänsyn till bl.a. nuvarande möjligheter att genomföra stickprovskontroller. Även om skäl kan föreligga att redan nu utvidga utgiftsskyldigheten till att omfatta även bankräntor, finns också motiv för att överväga vilken effekt som kan uppnås via stickprovskontroller. Utskottet anser därför att riksdagen bör bifalla propositionen, vilket också framgår av skatteutskottets betänkande. Därmed har utskottet inte tagit avstånd från förslaget om en utvidgning av bankernas uppgiftsskyldighet beträffande räntor och kapital. Utskottet har endast ansett att man bör invänta de överväganden och den utvärdering som nu sker i departement och riksskatteverk. I reservationen från socialdemokraterna föreslås också att uppgiftsskyldigheten skall gälla generellt för alla inkomstslag. Som framgår av betänkandet gäller bokföringsskyldigheten för rörelse och jordbruksfastighet samt för icke schablontaxerad, annan fastighet. Man kan alltså genom bokföringskontroller kontrollera dessa uppgifter. Skulle man gå längre och kräva att en rörelseidkare eller en jordbrukare specificerar varje räntekostnad och åtföljande skuldbelopp, skulle det sannolikt medföra ett stort antal ränteuppgifter, bl.a. på inköpta produktionsmedel, inventarier och varuskulder — uppgifter som i många fall skulle omfatta endast mycket korta tidsperioder. En sådan utvidgning, som reservanterna föreslår, skulle innebära en betydande arbetsbelastning och i vissa fall en nära nog dubblerad uppgiftsskyldighet. Innan man fattar ett sådant beslut krävs det ytterst noggranna överväganden, bl.a. av var man skall sätta gränsen och vilken omfattning uppgiftsskyldigheten i så fall skall ha. Jag är något förvånad över att herr Westberg i Hofors underkänner den bokföringsskyldighet som finns. Jag undrar varpå han grundar den ståndpunkten. I principfrågan är vi överens — kontrollskyldigheten bör utvidgas. Det som skiljer är uppfattningen om hur långt uppgiftsskyldigheten skall gå och vilken omfattning den skall ha. Med hänsyn till att reservanterna kräver ett genomförande av sitt förslag först den 1 januari 1985 förutsätter jag att regeringens övervägande och ställningstagande kan ske i så god tid att ett slutligt ställningstagande till de Nr 54 frågor som aktualiserats i reservationen kan göras av riksdagen utan att detta 16 december 1981 Herr talman! På grundval av vad jag här har framfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det sista Stig Josefson sade — att även utskottsmajoriteten arbetar för att en utvidgad uppgiftsskyldighet skall kunna genomföras 1985 — är glädjande. Men med tanke på det intresse ni har visat för den här frågan betvivlar jag att detta förslag kommer att genomföras. Det fordras naturligtvis en del ytterligare utredningar, och det skall skrivas en proposition om det — jag tycker alltså att det verkar svårt att den vägen få förslaget genomfört till 1985. Jag vill också säga att det ur socialdemokratisk synpunkt är av yttersta vikt att vi har ett så rättvist och likformigt skattesystem som det över huvud taget går att skapa. Med hänsyn till det budgetläge vi har i dag är det också av yttersta vikt att vi får in skatter till staten. Vi vet att det finns skattskyldiga som genom olika åtgärder undandrar staten sin andel av skattebördan. Det gäller för oss i detta hus att täppa till det hål det här gäller, så att det inte finns sådana möjligheter till undandragande av skatt. Gör vi inte det, ökar frestelsen — det vet vi av erfarenhet — hos de lojala skattebetalarna att kompensera sig på liknande sätt, att försöka undandra staten den skatt som de skall betala. Därför måste vi här arbeta snabbt. Det är ju betydande summor som dras undan. Man skall inte säga att detta undandragande av skatt förekommer hos alla dem som tillhör de grupper vi nu talar om. Det finns naturligtvis många lojala skattebetalare bland dem också. Men vi vet att det här finns ett hål i skattelagstiftningen, och därför måste vi alltså arbeta snabbt.

Herr talman! Jag tror nog att vi i alla partier är överens om att försöka förhindra skatteflykt. Det är en strävan hos alla partier att ta bort de möjligheter som kan finnas att smita från skyldigheten att erlägga skatt på sin inkomst. Men det är kanske också på det sättet att ett regeringsparti är litet försiktigare när det gäller att lägga fram nya förslag och gärna vill avvakta pågående arbete med utvärdering av det förslag som föreligger. Det är egentligen endast det som skiljer — att vi här vill avvakta det utredningsarbete som pågår kring dessa frågor innan man fattar det definitiva beslutet. När reservanterna också anser att lagändringen inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1985, är skillnaden verkligen inte så förfärligt stor, utan man skulle kunna avvakta den utvärdering som utskottet och även departementschefen vill att man skall göra före ett definitivt ställningstagande. När det gäller företagens redovisningsgrunder har man sagt, i samband 130 med den skattereform som det skall framläggas förslag om 1982, att frågan om att på något sätt kunna avskilja rörelsekapitalet från det privata kapitalet skall utredas. Också i det sammanhanget kan man kanske finna en form som innebär att det är lättare att tillmötesgå de krav som här ställs i reservationen. Jag tror att man inte skall skapa större motsättningar än nödvändigt. Vi har alla ett intresse av att försöka bemästra skatteflykten. Den enda skillnaden i den här frågan är att vi vill avvakta det utredningsarbete som pågår.
Herr talman! Ja, det är här som uppfattningarna skiljer sig, Stig Josefson. Riksskatteverket har ju utrett denna fråga — det framgår också av dess utredningsbetänkande. En partibroder till Stig Josefson var med i den utredningen — en gammal erfaren skattemänniska, vill jag säga. Han föreslår i det betänkande som riksskatteverket lade fram, att lagändringen skall genomföras redan 1984. Det finns alltså inga tekniska hinder för att genomföra den. Man kan också se på Danmark, som genomförde denna ändring 1977. Det skulle vara märkvärdigt, tycker jag, om inte vi i Sverige skulle vara lika duktiga som danskarna när det gäller att kunna införa dessa bestämmelser. Vi har också kunnat studera hur det har gått med deras verksamhet. Mig veterligt har det inte varit några stora problem i Danmark i det avseendet. Det är nog konstlade argument som Stig Josefson här anför — att förslaget måste utvärderas ytterligare. Det har utvärderats och utretts så att det räcker.
Herr talman! Som jag sade i mitt första inlägg har inte utskottsmajoriteten tagit avstånd från förslaget utan sagt att man skall avvakta det arbete som pågår i riksskatteverket och i departementet. Om herr Westberg i Hofors läser vad som står på s. 12 i utskottsbetänkandet, där det redogörs för propositionen, finner han att det där talas om att vi vill avvakta det arbete som pågår inom riksskatteverket för klarläggande av hur kontrollresurserna skall användas för att man totalt sett skall få fram bästa möjliga resultat. Det är detta — tillsammans med det utvärderingsarbete som sker i departementet — som vi vill avvakta. Som framgår är det alltså endast fråga om huruvida vi definitivt skall ta ställning på grundval av det material som föreligger i dag eller avvakta det utredningsarbete som just nu pågår.

Herr talman! Litet tillspetsat skulle jag vilja säga att i betänkande 26 från socialutskottet lämnas åtminstone ett hugnesamt besked, nämligen att Akademiska sjukhuset från den 1 januari 1983 övergår från huvudsakligen statligt huvudmannaskap till ett av landstinget i Uppsala län ensamt buret huvudmannaskap. Det är ett lyckligt förhållande, kanske med någon oro beträffande forskningens samtida ställning. Jag säger detta inom parentes. Efter att ha upplevt en ganska våldsam protestoch debattstorm under sistlidna höst rörande just Akademiska sjukhuset och dess relationer till huvudmannen staten är beskedet som jag relaterat till särskilt värdefullt. Det har under senare tid rått ett ganska besvärligt förhållande mellan staten och Akademiska sjukhuset. Som beslutsfattare i sista instans har det varit nästan omöjligt att greppa den rådande situationen i detta sammanhang. Jag finner det påkallat att innan jag säger något om det aktuella betänkandet från socialutskottet något spegla den debatt som lokalt förts under hösten. Jag gör det genom att citera något ur några av de många artiklarna i lokalpressen. Den tidning jag refererar till är Upsala Nya Tidning, som har en med sjukvårdsministern sammanfallande partifärg, vilket kan vara en i sig intressant upplysning. I ifrågavarande tidnings lördagsnummer den 12 september kan man läsa följande: ”BUP-klinikens stängning. Protester från hela landet. ”Dråpslag mot psykvården.” Från Boden i norr till Malmö i söder strömmar nu protesterna in mot planerna att stänga barnoch ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset. — Så är beslutet också ett dråpslag mot hela Sveriges barnpsykvård, kommenterar professor Max Frisk.” En annan artikel i samma nummer av Upsala Nya Tidning har rubriken: ”Nytt körekord vid ortopeden. 1500 väntar på operation.” I artikeln sägs: ”Köerna till Akademiska sjukhusets ortopedkirurgiska klinik fortsätter att växa. Nu väntar nära 1500 patienter på operation. — Öppenvård i all ära, men ortopediska operationer kan man inte klara av vid en vårdcentral, säger klinikchefen, prof.

Vi kan inte stå till svars inför våra väljare sjukhuset i Uppnär vi möter deras frågor om regeringens beslut när det gäller neddragningarna vid Akademiska sjukhuset. Det skriver centerpartiets avdelning i Uppsala innerstad i ett protestbrev till regeringen. Det räknar upp alla de följder på vården som regeringens beslut får. Stängda vårdplatser och längre vårdköer både för länsinvånarna och patienter från andra landsting.” Till slut en artikel den 12 september, rubricerad: ”Vi kan inte ändra vården på en natt.” I texten sägs det bl.a.: ”Vi bygger upp den öppna vården för fullt. Men vi kan inte som regeringen kräver förändra vården över en natt. Det svarar socialdemokraterna i Uppsala läns landsting regeringen i dag.” Vidare sägs det: ”Socialdemokraterna pekar också på konsekvenserna för utbildningen vid sjukhuset liksom för forskningen. Neddragningen får också effekter på en redan ansträngd arbetsmarknad.” I en följande tidningsartikel sägs bl.a.: ”Regeringen sade nej. 36 miljoner måste sparas på Akademiska sjukhuset. Drygt två månader in på budgetåret gav regeringen på torsdagen besked om budgetramarna för Akademiska sjukhuset. Det är ett besked som innebär nya drastiska nedskärningar. Minst 123 vårdplatser ska bort för att nå sparmålet på ytterligar 18 milj.kr.” Man kan läsa vidare i all oändlighet på i stort sett samma tema. Länsinvånare och intressenter från regionen har samma uppfattning, att en orimlig situation uppstår, om regeringens sparkrav fullföljs. Det finns skäl att notera ett uttalande av en av regeringens representanter i Akademiska sjukhusets direktion, nämligen departementssekreterare Bo Stenfors. Enligt en artikel den 11 september säger Bo Stenfors följande: ”Regeringen spar inga pengar genom att säga nej till ökade budgetramar för Akademiska sjukhuset. I stället hoppas man att genom det här beslutet tvinga fram en snabbare utbyggnad av den öppna vården.” Stenfors säger vidare: ”Nu har regeringen sagt att de slipper de två procentens neddragning som alla andra ålagts. Men då får de också hålla sig till ramen. Regeringen accepterar inte längre att verksamhet som ökat okontrollerat får fortsätta växa på bekostnad av öppenvård och närsjukvård.” Det tycker jag är ett mycket märkligt uttalande av den som, såvitt jag förstår, är den som är placerad i Akademiska sjukhusets direktion av regeringen. Ansvaret måste ju i första hand vara statens, och då är det märkligt att regeringens representant och alltså statens företrädare har låtit, mom han själv uttrycker det, verksamheten öka okontrollerat. När man kräver att landstinget skall ändra inriktningen av vårdformen och i stället satsa mer på öppenvård, är det i och för sig riktigt, men omöjligt att klara på en gång. Att så att säga vända på klacken är, som jag ser det, omöjligt. När nu det ansvariga statsrådet är närvarande i kammaren måste jag säga att hanteringen av den här frågan har varit orimlig, inte minst för personalen, alla kategorier, vid sjukhuset. Stundom har man, förmodligen med all rätt, upplevt en ganska kallsinnig och ibland utmanande attityd hos sjukvårdsministern, och det är mycket beklagligt. Så till utskottsbetänkandet. På s. 8 säger utskottet avslutningsvis beträffande de aktuella motionerna — jag tänker i första hand på den socialdemokratiska motionen 116 — att man har förståelse för att förändringen av verksamheten vid sjukhuset måste ske under smidiga former. Enligt utskottets mening ”bör regeringen ges möjlighet att såvitt avser budgetåret 1981/82” — det är det budgetår som avses i de föreliggande motionerna — ”justera ramen för läkarlöner samt ramarna för löner till annan personal än läkare och för omkostnader med hänsyn till angelägenheten av en smidig förändring av verksamheten vid sjukhuset och av att nämnda kategori utomlänspatienter får erforderlig vård”.

Så tolkar jag det, men när jag sedan läser utskottets hemställan anser jag att det knappast är glasklart, om jag får uttrycka mig så. Det heter under mom. 2, att utskottet hemställer att riksdagen ”bemyndigar regeringen att besluta om överskridande av de ekonomiska ramarna för verksamheten vid akademiska sjukhuset för budgetåret 1981/82 i enlighet med vad utskottet föreslagit”. Jag undrar, och riktar mig då närmast till utskottets talesman, vad detta innebär i pengar. Kan det innebära att man är beredd att biträda den socialdemokratiska motionen, där vi hemställer om ett anslag på 6 milj.kr., om det visar sig att det beloppet blir erforderligt? Skall jag tolka utskottets skrivning på det sättet? Jag hoppas det. Jag skulle gärna vilja få klarhet från utskottets företrädare i att utskottet också anser att detta uttalande inte bara innebär en möjlighet för regeringen att föranstalta avseende anslag på det sätt som jag här har resonerat om utan att det också medför en skyldighet för regeringen att göra det, därest det visar sig att svårigheterna att täcka kostnaderna för en rimlig sjukvård skulle uppstå. Innan jag får klarhet i hur utskottet har menat på denna punkt avstår jag från att göra något yrkande. Jag ber att få återkomma sedan utskottets talesman har haft ordet.

Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att förhandlingarna om ett för Akademiska landstingsövertagande av Akademiska sjukhuset nu tycks ha förts till ett lyckligt slut. I och med att Uppsala läns landsting tar över Akademiska sjukhuset får landstinget och sjukvårdsregionen inte bara samma skyldigheter enligt sjukvårdslagen som andra landsting och sjukvårdsregioner utan också samma rätt att själva bestämma om dimensionering och utformning av sin högspecialiserade sjukvård, givetvis inom ramen för det samhällsekonomiska utrymmet. Den rätten är i dag efterlängtad av många. Förhållandet mellan departement och landsting resp. region har under det senaste halvåret inte varit friktionsfritt. Det har i olika sammanhang framgått att man från socialdepartementets sida velat tillämpa en vårdideologi som gått ut på att föra över betydande resurser från sjukhusets slutna och öppna vård till annan öppen vård. Detta vore naturligtvis en vällovlig ambition, om den förbättrade effektiviteten hade lett till obehövliga resurser vid sjukhuset. Verkligheten är i stället den att antalet patienter som behöver sjukhusets högkvalificerade vård har ökat ännu snabbare än effektiviteten förbättrats, inte minst beroende på den kraftiga förskjutningen mot äldre, mer vårdbehövande patienter. Detta har också tagit sig uttryck i växande köer och i att en allt mindre del av verksamheten kunnat reserveras för planerad vård i stället för vård i direkt akuta situationer. Den här inställningen från departementets sida har väckt oro och förtvivlan bland patienterna och deras anhöriga, bland personal och förtroendemän. Nu skall inte statsrådet Ahrland på något vis lastas för den budgetproposition som lades i januari och som när det gäller sjukhuset togs utan debatt av den riksdag där Karin Ahrland då ännu ingick som ledamot. Men det visade sig mycket snart att dessa ramar var helt orealistiska. I det avseendet har vi alla inom regering och riksdag vår del i ansvaret. Men i och med årsbokslutet för sjukhuset stod det fullständigt klart att den uppräkning av de ekonomiska ramarna för verksamheten som regeringen föreskrev den 10 september i år och som nu förelagts riksdagen för godkännande var helt otillräcklig för att medge en i stort sett oförändrad verksamhet.

Den begränsning av den s.k. utomlänsvården som statsrådet Ahrland utpekat som en lösning har över huvud taget inte varit någon lösning. Det gäller ju i stor utsträckning patienter som behöver sådan sjukvård som endast 135 bedrivs vid ett fåtal högspecialiserade kliniker i landet. Alternativen för de härs.k. utomlänspatienterna är mestadels antingen att de inte får erforderlig vård eller att andra landsting måste bygga upp parallella resurser, vilket naturligtvis skulle innebära betydligt högre kostnader och minskad effektivitet. Det ur såväl mänsklig som krasst ekonomisk synpunkt orimliga i ett sådant resonemang har utskottet glädjande nog helt förstått. De kraftiga neddragningarna leder naturligtvis ofrånkomligen till ännu längre köer och till onödigt och förvärrat lidande för många patienter både inom och utom landstinget. Hans Alsén har läst upp en rad vittnesbörd om detta. Sjukvårdsregionen har också framfört kraftiga protester. Landstinget har framfört kraftiga protester. Representanter för personalorganisationer, riksdagspartier och patientorganisationer har framfört kraftiga protester. Ett enigt landsting har också ställt sig bakom en i stort sett oförändrad verksamhet och har också anslagit erforderliga medel för detta. Från statens sida har motståndet inte varit betingat av ekonomiska skäl, eftersom statens bidrag till läkarlöner och drift i stort sett skulle bli detsamma med det förslag vi nu har att ta ställning till som med det som landsting och direktion begärt och som vi moderater också fört fram i vår motion nr 122. Detta är mycket viktigt att notera. Vad det gäller har alltså inte varit mera pengar från statens sida. Trots detta tillstyrker utskottet de av regeringen föreslagna ramarna, enligt vad jag förstår till stor del av formella skäl. Utskottets skrivning i övrigt är nämligen sådan att väsentliga önskemål och synpunkter i vår motion ändå har möjligheter att tillgodoses. Men innan jag går in på denna utskottets mycket positiva skrivning vill jag något ta upp motivet för att utskottet tillstyrker de av regeringen föreslagna ramarna. ”Utgångspunkt för förhandlingsuppgörelsen i vad avser ekonomiska frågor har enligt vad utskottet erfarit varit de ekonomiska ramar för verksamheten vid sjukhuset under innevarande år, om vilka regeringen fattat beslut den 10 september i år och vilka genom prop. 1981/82:25 föreläggs riksdagen för fastställande. Med hänsyn härtill tillstyrker utskottet att dessa ramar fastställs.” Jag tror, herr talman, att denna utskottets motivering beror på en missuppfattning. Enligt samstämmiga uppgifter från förhandlarna från Uppsala läns landsting har man inte diskuterat ramarna för innevarande budgetår i förhandlingsuppgörelsen. Förhandlingsuppgörelsen innebär således inte att landstinget skulle ha godkänt de ekonomiska ramar som föreslås för 1981/82. Uppsala läns förhandlare har i stället konstaterat att dessa ramar är orealistiskt låga. Det är också helt fel som har antytts att landstinget eller dess förhandlare t.o.m. skulle ha motsatt sig en vidgning av ramarna eller av läkarlöneanslaget. Hälsooch sjukvårdsstyrelsen i länet har tvärtom klart sagt ifrån att man inte accepterar ramarnas nivå. Jag har, herr talman, velat notera detta till kammarens protokoll. Motiveringen för utskottets avstyrkande av våra motioner håller därför knappast. Avsikten är nu att landstinget formellt skall ta över huvudmannaskapet för Nr 54 sjukhuset den 1 januari 1983 och det ekonomiska ansvaret redan den 1 juli Onsdagen den 1982. Det väsentliga måste därför nu vara att se till att Akademiska sjukhuset 16 december 1981 under detta sista halvår inte drabbas av ytterligare drastiska nedskärningar eller av inte planeringsbara inskränkningar i vården. Jag uppfattar också Driftkostnader utskottets skrivning så, att detta är utskottets bestämda målsättning.

Även jag vore tacksam att av utskottets ordförande få en bekräftelse på att jag har rätt i denna min förmodan. Jag noterar också med tillfredsställelse att utskottet klart har tagit avstånd från sådana synpunkter som att neddragningarna skulle vara försvarbara i den mån de träffar den s.k. utomlänsvården. Direktionen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att anpassa verksamheten vid sjukhuset till den i propositionen föreslagna totalramen samt till den föreslagna ytterligare neddragningen av läkarlönerna. Trots den korta tid som har stått till direktionens förfogande har ändå en planerad verksamhetsbegränsning kunnat genomföras. Men den innebär naturligtvis, som jag nämnde tidigare, en utomordentligt kännbar reduktion av inte minst den kvalificerade specialistvården vid sjukhuset. Enligt vad jag erfar synes utgifterna för andra löner än läkarlöner samt omkostnaderna härigenom kunna hålla sig inom den föreslagna ekonomiska totalramen. Annorlunda ställer det sig dock med läkarlönerna. I förhållande till föregående budgetårs utfall räknar man med att kunna nedbringa läkarlönerna med 5 milj.kr. Men en ytterligare nedskärning med 5 milj.kr. i förhållande till riksdagsbeslutet från i våras, vilket ju föreslås i propositionen, förefaller mycket svår att genomföra fram till den 1 juli 1982. Vikariatsanslaget är redan neddraget till det absolut yttersta. Antalet AT-läkare och andra läkare under utbildning kan man inte begränsa. Avtal och lagar måste iakttas. Vad som återstår är att inte återbesätta de läkartjänster som av olika anledningar blir vakanta och att inte vikariebesätta ens sådan jourkompensationsledighet som direkt skulle gå ut över vården. Eftersom läkarlöneanslaget är dimensionerande för verksamheten, riskeras då ytterligare nedskärningar av vården, men av icke planeringsbart slag, alltså nedskärningar som man över huvud taget inte kan balansera av. Man brukar räkna med att en dubbelavdelning på 46 vårdplatser kräver 3 å 4 läkartjänster och att det kostar ungefär 1 milj.kr. om året. Skulle sjukhuset på det halva året fram till den 1 juli behöva skära ned ytterligare 5 milj.kr., 137 innebär det behov av omedelbar avveckling av läkartjänster som motsvarar ungefär 8 dubbelavdelningar med bortåt 400 vårdplatser, av de 1300 som återstår. Och annan vårdpersonal skulle då också direkt drabbas, utöver naturligtvis patienterna. Under alla förhållanden skulle kliniker och vårdavdelningar delvis sättas ur funktion genom en sådan otillräcklig läkarbemanning, vilket skulle få direkta konsekvenser för antalet patienter som kan tas emot och ges erforderlig behandling. Det sämre resursutnyttjandet skulle krasst ekonomiskt också drabba staten, eftersom det ju är staten som skall täcka det ekonomiska underskott som i så fall skulle uppstå. Herr talman! Låt mig allra sist upprepa min fråga till utskottets talesman: Kan jag uppfatta utskottets uttalande som inte bara ett medgivande till regeringen att göra erforderliga justeringar av läkarlöneanslag m.m. utan också som en direkt uppmaning till regeringen att vid behov vidta sådana justeringar, så att ytterligare nedskärningar av det slag jag berört kan undvikas? I avvaktan på det svaret har jag inget yrkande.

Herr talman! Det är naturligt att vi som företräder Uppsala län i riksdagen slår vakt om Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset är ju ett länssjukhus för Uppsala län som ger länsborna en god vård. Men Akademiska sjukhuset är också ett regionsjukhus med högt specialiserade vårdavdelningar. Från länssjukhusen skickas komplicerade sjukdomsfall till Akademiska sjukhuset, där man har större specialkunnande och bättre laboratorieresurser av olika slag. Därmed blir möjligheterna att få fram en riktig diagnos och behandling bättre. Den personliga närsjukvården är viktig, men den kan självfallet aldrig ersätta vården vid regionsjukhusens specialavdelningar. Vid Akademiska sjukhuset får f. ö. patienter från andra sjukvårdsregioner en vård som de inte kan få någon annanstans. Till bilden hör också att den medicinska forskningen vid Akademiska sjukhuset har stort internationellt anseende. Det är mot den bakgrunden oerhört viktigt att man undviker drastiska nedskärningar av vårdplatserna vid Akademiska sjukhuset. När sådana som en konsekvens av vårens enhälliga riksdagsbeslut föreföll troliga, var det naturligt för centerpartiets och folkpartiets representanter på Uppsalabänken att lägga ned all tänkbar energi på att få regeringen att i tilläggsproposition behandla sjukhuset mera generöst än vad som skulle bli en följd av vårens riksdagsbeslut. Vi förde därför i samtal efter samtal med ansvariga statsråd Akademiska sjukhusets talan. Våra och andras ansträngningar för Akademiska sjukhusets sak fick den framgången att regeringen i tilläggspropositionen föreslår att totalramen skall höjas med 10,5 miljoner utöver vårens riksdagsbeslut och dessutom att 7 Nr 54 milj.kr. kan läggas utanför ramen. Dvs. det är fråga om ett nettotillskott jämfört med vårens enhälliga riksdagsbeslut på 17,5 milj.kr., förutsatt att riksdagen ändrar vårbeslutet och följer propositionen på denna punkt. Folkpartioch centerpartirepresentanterna i Uppsala län har dessutom Driftkostnader motionerat om att en uppgörelse om förändring av huvudmannaskapet, så att för Akademiska landstinget tar över, bör ske snarast möjligt och att systemet med en av staten fastställd totalram, med undantag av läkarlöner, därmed bör avvecklas. Efter det att motionen väcktes har just syftet med den — att nå en snabb uppgörelse om ett övertagande — nåtts. Den 8 december träffades en preliminär uppgörelse mellan företrädare för staten och landstinget. Uppgörelsen stöds av socialdemokratiska, moderata, centerpartistiska och folkpartistiska företrädare för landstinget. Sjukhusdirektören Owe Petersson säger också i en kommentar i Upsala Nya Tidning den 9 december: ”Lägger man ihop allt det stöd som staten ger landstinget för Akademiska så ska vi nog kunna upprätthålla den standard vi har på vården, forskningen och utbildningen.” Ett enhälligt utskott har inte heller redovisat några invändningar. När det gäller frågan om en uppgörelse har alltså centeroch folkpartimotionen fått välvilligaste tänkbara behandling. Vi menade också att det skulle vara möjligt att avskaffa totalramen i samband med en uppgörelse. Så långt har vi nu inte nått när det gäller det halvår som är kvar av innevarande budgetår. Men i utskottets hemställan föreslås regeringen bl.a. med anledning av vår motion få bemyndigandet att besluta om överskridande av de ekonomiska ramarna för verksamheten vid Akademiska sjukhuset för budgetåret 1981/82. Det öppnas alltså en ventil utöver de av regeringen föreslagna. Låt mig också, herr talman, något kommentera Ingegerd Troedssons agerande i denna fråga. Ingegerd Troedsson var liksom vi andra med om det beslut som fattades i våras och har därefter framträtt som en mycket enveten kritiker av mittenregeringen. Nu var det faktiskt just på förslag av dåvarande sjukvårdsministern Ingegerd Troedsson som systemet med en av staten fastställd ram för sjukhusets verksamhet med undantag av läkarlöner infördes. Den Troedssonska ramen bekräftades sedan av vårriksdagen 1981 på förslag av Elisabet Holm. Det var också det moderata statsrådet Holm som mycket kraftigt underströk att direktionen för Akademiska sjukhuset skulle vidta kraftiga och verkningsfulla åtgärder för att i fortsättningen hålla utgifterna inom fastställda ramar och genomföra en stram kontroll över sjukhusets kostnader. Det är faktiskt på det sättet, herr talman, att det är den av Ingegerd Troedsson lanserade ramen, fullföljd och uppbackad av Elisabet Holm, som har orsakat mycket av de bekymmer vi haft när det gäller Akademiska sjukhuset. Mittenregeringens bidrag har ju varit att trots riksdagens enhälliga beslut i våras föreslå en vidgning av ramen och att 7 milj.kr. skall läggas utanför denna. Det vore bra om Ingegerd Troedsson visade det kuraget att hon erkände sitt ansvar som f. d. sjukvårdsminister och också medgav att det mittenregeringen har åstadkommit innebär klara förbättringar jämfört med vårens riksdagsbeslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Det är ett något märkligt inlägg Jörgen Ullenhag gör. I stället för att inrikta sig på att söka vidga de ekonomiska ramarna, så att andemeningen i vårens beslut om att begränsningen av verksamheten skulle inskränka sig till 2 26 kan upprätthållas, har Jörgen Ullenhag ägnat sig åt att föra en kampanj om systemet med ramar. Jörgen Ullenhag säger att det skulle hedra mig om jag hade haft kuraget att erkänna detta. Om Jörgen Ullenhag hade haft tid och intresse för att läsa min motion, skulle han ha sett att jag där har ett helt avsnitt som gäller medelsramar. Jag skall läsa högt för honom vad han tydligen inte har haft tid eller intresse för att läsa själv: ”Medelsramar infördes år 1978 på grund av Uppsala läns landstings då uttalade oro över kostnadsutvecklingen vid Akademiska sjukhuset. Avsikten var att direktionen inte skulle kunna fatta beslut som landstinget senare bara hade att betala. Dagens situation är en helt annan. Ett enigt landsting har begärt en höjning av ramen så att verksamheten skall kunna hållas i stort sett oförändrad. Medel har också anslagits för ändamålet.” Det är nämligen så, Jörgen Ullenhag, att systemet med ramar har haft en funktion att fylla. Nu har det inte längre den funktionen. Ramsystemet har inte heller på något sätt grundlagskaraktär, vilket man har fått ett intryck av ibland när man hört Jörgen Ullenhag och andra folkpartister diskutera den här frågan. Om Jörgen Ullenhag hade varit tillräckligt framgångsrik i sina informationsförsök, hade det varit fullt möjligt för regeringen att lyfta bort den ramen. Det är också vad Jörgen Ullenhag själv har motionerat om. Jag vill emellertid samtidigt, herr talman, understryka att det i dagens situation inte skulle ha räckt med att ta bort de ekonomiska ramarna. Vad som framför allt är det stora bekymret för sjukhuset och dess direktion just nu är nämligen regeringens förslag att minska läkarlöneanslaget med ytterligare 5 milj.kr., vilket innebär en minskning av läkarlönerna i förhållande till föregående budgetår med inte mindre än 10 milj.kr. Det är, herr talman, viktigt att framhålla detta.
Herr talman! Två saker har klart framgått av diskussionen mellan Ingegerd Troedsson och mig här i dag. Den ena är att det mycket omdiskuterade Troedsson. En stor del av diskussionen har handlat om just denna ram. 16 december 1981 Den andra saken, som jag tycker klart har framgått här, är att mittenregeringen har lagt fram förslag som, om de genomfördes, påtagligt Driftkostnader skulle förbättra situationen för sjukhuset. Den typen av information har för Akademiska förekommit mycket sparsamt i Ingegerd Troedssons tidigare inlägg i den här sjukhuset i Uppfrågan, och det beklagar jag.

Herr talman! Får jag all vänlighet be Jörgen Ullenhag att lyssna lite bättre på vad jag säger i mina inlägg. I mitt inledande inlägg här framgick det klart att vi alla var ansvariga för det riksdagsbeslut som fattades i våras. Men det borde lika klart ha framgått för Jörgen Ullenhag att den vidgning av ramarna som föreslås i kompletteringspropositionen är helt otillräcklig för att begränsa neddragningen av vårdverksamheten till 2 26. Resultatet blir i stället en neddragning av verksamheten med inte mindre än 9,5 90 vad gäller antalet vårdplatser samt en neddragning med över 35 000 öppenvårdsbesök. Det tycker jag är lika viktigt att framhålla. Syftet med medelsramarna, Jörgen Ullenhag, var att hjälpa landstingen i en besvärlig situation, inte att stjälpa dem. Det har funnits alla möjligheter för regeringen att ta bort dessa ramar. Jag vill än en gång upprepa vad jag har sagt, nämligen att en erforderlig vidgning av ramarna i enlighet med vad Uppsala läns landsting och dess direktion har begärt och som vi också har fört fram i vår motion, icke skulle innebära en kostnadsökning för staten.
Herr talman! Jag konstaterar att det i det betänkande som vi nu diskuterar föreslås en möjlighet till ytterligare justeringar. Man har alltså, som jag sade i mitt tidigare inlägg, öppnat ytterligare en ventil. Såvitt jag förstår av Ingegerd Troedssons inlägg har hon på den punkten ingen annan mening än den som alla partiers representanter i det enhälliga utskottet står bakom. Den uppgörelse som har träffats ställer sig också företrädare för socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och moderaterna på landstingsnivå bakom. Därmed finns, såvitt vi kan förstå, möjligheter att — trots den debatt som vi här har fört — uppnå ett utomordentligt bra resultat för sjukhuset. Jag vill understryka vad jag sade i mina tidigare inlägg, nämligen att det vore klädsamt av Ingegerd Troedsson att tala om vem som hade ansvaret för att den här så omdiskuterade ramen växte fram. Det vore värdefullt om Ingegerd Troedsson kunde erkänna att regeringen verkligen har tagit intryck av den diskussion som har förts och försökt förbättra situationen. Det vore också värdefullt om Ingegerd Troedsson i den här frågan kunde uppvisa en viss, klädsam blygsamhet med tanke på vad som har förevarit.

Herr talman! Det vi nu bevittnar är resultatet av skilda borgerliga regeringars agerande i sjukvårdsfrågan, i det här fallet rörande Akademiska sjukhuset i Uppsala men också en mängd andra sjukhus i hela landet. Det är ett mångårigt arbete för att angripa den offentliga sektorn, att nedrusta välfärdssamhället, att spara och skära ner och dra åt svångremmar på de platser i samhällskroppen där det drabbar de sämst ställda och dem som bäst behöver hjälp. Det är beklämmande att lyssna på käbblet mellan borgerliga partier om vem som har varit skyldig till vad. — För det är väl ingen som tror att om vi hade haft bra statsfinanser och god ekonomi, eller om vi hade haft regeringar med andra värderingar än borgerliga värderingar, så hade det inte blivit några nedskärningar på Akademiska sjukhuset — eller för den delen på sjukhusen i Malmö, Göteborg, Värnamo, Vilhelmina eller var de än ligger? Det är det som det ytterst handlar om här; inte om vem som har lagt ramar hit eller dit eller vem av olika borgerliga sjukvårdsministrar som har sagt vad. Detta är den springande punkten, som de borgerliga inte skall försöka att smita undan sitt ansvar för. Nu står det i utskottsbetänkandet att de motioner som är skrivna — bl.a. den som jag har skrivit — är tillgodosedda och att det kommer att bli väldigt bra vid Akademiska sjukhuset. Men verkligheten talar för sig själv: avdelningen har stängts, personal har frikopplats — inte avskedats, har det framhållits, men naturligtvis inte fått fortsätta sina jobb, utan friställts, som det så vackert heter i sådana sammanhang. Flera avdelningar kommer att stängas, mer personal kommer att förlora sina platser, osv. Detta är verkligheten, som beror på att man vill skära ner i sjukvården. I det här fallet har det drabbat Akademiska sjukhuset. Genom att det har blivit en opinionsstorm i sjukvårdsregionen, i Uppsala län och även från alla möjliga andra platser i landet, föräldraföreningar för utvecklingsstörda barn m.fl., har de borgerliga fått kalla fötter och börjat agera och tala om ”vårt sjukhus” i Uppsala. Det mest skandalösa — det håller jag gärna med Jörgen Ullenhag om -— är moderata samlingspartiets agerande i den här frågan. Det är skamligt därför att moderaterna är de som har kontakterna mot den offentliga sektorn. Det är de som har försökt att dra åt svångremmarna där. Och nu kommer de och talar om att slå vakt om ”vårt” Akademiska. Det är att bita huvudet av skammen och ingenting annat! Jag har inte mycket att tillägga i den här frågan. Jag vill yrka bifall till min motion i fråga om Akademiska sjukhusets anslag.

Herr talman!

Sedan —i den mån det tjänar något till — kan jag upplysa Oswald Söderqvist Nr 54 om att den ideologi som vi förespråkar när det gäller sjukvården är att knappa vårdresurser skall sättas in där det största behovet föreligger. Vi menar att det är bra om man kan bygga ut den öppna vården men att det icke får ske på bekostnad av en sluten akutvård för de patienter som har
Herr talman! Vackra ord hjälper föga. Det är meningslöst att tala om oförändrad verksamhet vid Akademiska sjukhuset, när vi alla vet att denna debatt har föranletts av att verksamheten inte kan hållas oförändrad. Det skall ju skäras ned på en mängd olika platser — det är vad det handlar om. Om det skulle ha funnits pengar, hade det inte varit fråga om några ”knappa vårdresurser”. Men moderata samlingspartiet — och för den delen övriga borgerliga partiers alla representanter i denna kammare — har aldrig någonsin ställt upp till försvar för sjukhusvården i detta land eller för den offentliga sektorn, när denna i alla möjliga sammanhang har varit uppe till debatt här. Då har man inte ställt upp, men nu passar det bra att tala om hur viktigt det är att fördela knappa vårdresurser. Plocka pengar någon annanstans, och öka i stället de knappa vårdresurserna! Dra åt svångremmen på andra ställen — i de stora företagen eller i militärapparaten! Varför skall ni tala om att det är så knappa resurser just på vårdområdet? I det avseendet är alla tre borgerliga partier lika goda kålsupare. Och ni skall inte komma här och hyckla och säga att ni slår vakt om den allmänna sektorn eller Akademiska sjukhuset i Uppsala, för det har ni inte gjort i något sammanhang!

Herr talman! Efter den debatt som har förts mellan Uppsalaregionens representanter, kan jag fatta mig relativt kort. Även med hänsyn till att vi i utskottet är eniga om att tillstyrka tilläggspropositionen skall jag bli kortfattad, trots att det förvisso finns mycket att säga om Akademiska sjukhuset. Självfallet delas inte vår uppfattning av alla i Uppsala län. Det har också framgått av debatten här. Men låt mig först säga några ord om det avtal om att landstinget skall överta hela verksamheten vid sjukhuset från ingången av 1983 som har slutits mellan staten och landstingets förhandlare. Även om det nu inte är fråga om att ta ställning till detta avtal, kan det ändå tjäna till belysning av frågan. Oavsett tvisten om miljonerna, tror jag att vi alla anser att det är bra att landstinget övertar sjukhuset. Därmed försvinner det sista sjukhuset i statens regi, och över hela linjen är det sedan landstingen som svarar för sjukvården. Det betyder att staten inte längre behöver syssla med sjukhusets budgetfrågor. Landstinget övertar den verksamheten och ansvaret för de ekonomiska konsekvenserna. 143 Jag vill uppriktigt säga att jag gratulerar uppsalaborna till arrangemanget. Men var säkra på att ni står inför stora svårigheter, när ni tvingas banta ned sjukhuset. Jag tror att de ansvariga är medvetna därom och vet vad som väntar dem. Det blir ingen smärtfri operation — det tror jag alla inser. Så till den situation som vi står inför. Landstingets övertagande sker alltså från den 1 januari 1983. Men efter förhandlingar står det klart att landstinget redan från den 1 juli 1982 kommer att få kompensation för de kostnader som inträder. Då återstår det ett — om man så vill uttrycka det — ouppklarat halvår. Det är givet att sjukhuset måste fortsätta att fungera även då. Vården får under inga förhållanden eftersättas. Inom parentes vill jag säga att det naturligtvis är omöjligt för ett riksdagsutskott att uttala sig för vad som är motiverat inom de olika ramar som sjukhuset har att rätta sig efter. Vi kan helt enkelt inte gå in på enskildheter. Vi har att följa de uträkningar som skett inom departementet, och det i sin tur har att följa de beräkningar som gjorts av direktionen. Motionärerna med nära anknytning till Uppsala har naturligtvis sina speciella synpunkter — och opinioner — att ta hänsyn till. Motionärerna vill att ramarna för verksamheten vid Akademiska sjukhuset skall vidgas. De belopp som de yrkar på är litet olika, men i korthet går yrkandena ut på att mera pengar skall ges till sjukhuset. Vi säger i utskottet nej till att redan nu höja ramarna utöver vad regeringen har föreslagit. Men vi är samtidigt bestämda i vår skrivning. Redan i propositionen begärde regeringen att den skulle få bemyndigande att under vissa förutsättningar besluta om överskridande av driftskostnaderna för budgetåret, med hänsyn till de kostnader som sammanhänger med den barnoch ungdomspsykiatriska kliniken och till kostnader som kan uppstå för vissa övergångsanordningar vid förändringar av huvudmannaskapet. Vi säger vidare att vi är medvetna om att en förändring av verksamheten vid sjukhuset måste skötas på ett smidigt sätt. Dessutom tillägger vi — och det är kanske det mest väsentliga i utskottets betänkande: Enligt utskottets mening bör regeringen ges möjlighet att justera ramen för läkarlöner samt ramarna för löner till annan personal och för omkostnader med hänsyn till att den bebådade förändringen av sjukhusets verksamhet kan ske så smidigt som möjligt. Utskottet tillstyrker de av regeringen begärda bemyndigandena samt föreslår med anledning av motionerna att regeringen bemyndigas justera de ekonomiska ramarna så att verksamheten vid sjukhuset kan fortgå utan att den rubbas. I klartext betyder detta enligt mitt förmenande, att om läkarlöner och övriga personallöner höjs samt om ej förutsedda kostnadsökningar inträffar fram till den 1 juli 1982, är det regeringens sak att lösa de uppgifterna på det sätt som är lämpligt. Utskottet har bemyndigat regeringen att göra detta. I fortsättningen har regeringen ansvaret för att försöka hålla kostnadsutvecklingen vid Akademiska sjukhuset under kontroll. Och om den inte gör det återstår inget annat än att betala merkostnaderna. Så måste man tolka utskottets skrivning. Men jag betonar att ansvaret helt ligger på regeringen. Det är dess uppgift att se till att ramarna hålls. Det har sagts en hel del i denna debatt. Förste vice talmannen har talat sig varm för höjda läkarlöner och för den offentliga sektorn, och jag måste säga att det är litet egendomligt att höra detta. Hon och moderata samlingspartiet försöker minska den offentliga sektorn så mycket som möjligt. Men just nu berör ett ärende henne själv som uppsalalänsbo, och då gäller inte längre vad partiet har sagt. Jag tycker att det bör vara litet konsekvens, även om man känner varmt för Akademiska sjukhuset. Jag förstår detta mycket väl, men det vore kanske litet mer klädsamt om fru Troedsson även i andra sammanhang talade sig varm för den offentliga sektorn. Herr talman! Detta räcker för min del i den här omgången. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till utskottets ordförande vill jag än en gång understryka och ansluta mig till hans synpunkt att det är bra att detta avtal, om landstingets formella övertagande från den 1 januari 1983, preliminärt har träffats. Det är nödvändigt med ett entydigt ledarskap för Akademiska sjukhuset. Det är värdefullt ur många synpunkter att detta åstadkoms. Jag är också medveten om, som Göran Karlsson säger, att det kan föra med sig bekymmer för Uppsala läns landsting. Det är uppenbart så — vi känner alla de svårigheter som offentlig verksamhet har i dag och kan möta iframtiden. Vi hoppas att valutgången nästa år skall göra det en smula lättare att få allmänpolitisk förståelse för nödvändigheten av att satsa på offentlig sektor och i hög grad på det som har med vården att göra.

Jag tolkar det så att utskottets ordförande därmed har bejakat min fråga om huruvida man skulle täcka ett underskott som kunde komma att uppgå till exempelvis det belopp som har yrkats i motion 116, dvs. 6 milj.kr. Då är det regeringens — som jag uttrycker det — skyldighet att klara de kostnaderna, och det är jag tacksam för att kunna notera. Jag hoppas också att härvarande statsråd nu lyssnar noga och blir på det klara med sin skyldighet i sammanhanget.

Vi har vidare pekat på det angelägna i att den yrkesmedicinska verksamheten kan fullföljas samt att sjukhusets basresurser inte får äventyras. Detta är bakgrunden till vår motion. Det är alltså inte fråga om någon enveten strävan att till varje pris hålla uppe kostnaderna, utan till grund för vår motion ligger de enligt vår mening nödvändiga insatserna för att klara en rimlig vård. Jag har förstått utskottets ordförande så, att han och utskottet delar den uppfattningen och att han, som sagt, menar att regeringen har att tillse att en sådan vård kan upprätthållas. Om detta kan ske inom de angivna kostnadsramarna, är det bra — om icke, är det regeringens sak att tillse att nödvändiga medel kommer att ställas till förfogande för budgetåret 1981/82. Därmed har jag ingen anledning att yrka bifall till den föreliggande motionen. Jag anser den vara tillgodosedd.

Herr talman! Först en liten korrigering av vad Göran Karlsson sade. Moderaternas strävan skulle enligt honom alltid ha varit att få ned den offentliga sektorn. Men jag tror att det är en gemensam strävan här i kammaren att i den ekonomiska situation som vi har i vårt land begränsa den offentliga sektorns ökningstakt. Det är detta vi har diskuterat från alla partiers sida — möjligen har inte vpk deltagit i den diskussionen, men alla ekonomiskt ansvarsmedvetna politiska partier har gjort det. Naturligtvis är det i en situation, där man måste vara utomordentligt återhållsam med utgifter, viktigare än någonsin att man också inriktar den offentliga sektorns utgifter på sådant som den enskilde inte kan klara själv. Dit hör självfallet sådant som försvar, rättsväsen och goda utbildningsmöjligheter, men också — och inte minst — god vård åt gamla, sjuka och handikappade. Det är en uppfattning som jag minsann inte är ensam om att stå bakom inom mitt parti, utan den är en av grundstenarna i vårt partis ideologi. Jag tror också att vi alla är ganska överens om att det i bekymmersamma situationer är nödvändigt att inrikta utgifterna på sådana områden jag här berörde. Jag tror liksom Göran Karlsson att det inte på något sätt kommer att bli en dans på rosor att ta över huvudmannaskapet. Under den tid som jag var hälsovårdsminister tog jag initiativ till förhandlingarna om ett överförande av huvudmannaskapet helt enkelt därför att jag menar att vården sköts på bästa sätt, om man lägger ansvaret så nära de vårdbehövande som möjligt. Jag tycker kanske också att utvecklingen under det senaste året har visat att detta är en riktig iakttagelse. Allra sist skulle jag vilja ha ett förtydligande av Göran Karlsson som talesman för utskottet. Jag visade här vilka utomordentligt drastiska nedskärningar som skulle behövas, om man skall klara en ytterligare neddragning av läkarlönerna med 5 milj.kr., utöver de 5 miljoner som man redan har sparat in. Det skulle innebära en nedskärning av vården vid sjukhuset som inte kunde planeras, därför att den skulle drabba blint. Det skulle innebära att man inte kunde återbesätta de läkartjänster som av olika anledningar blir lediga — därför att en läkare försvinner åt annat håll eller av annan anledning — inte ens om det är fråga om en helt grundläggande läkartjänst. Jag hoppas att jag tolkar utskottet rätt när jag säger att sådana oplanerbara, drastiska, ytterligare nedskärningar — som naturligtvis hårt drabbar både patienter och den övriga vårdpersonal som då måste friställas — inte får accepteras, att det är uteslutet att utskottet ställer upp på det.

Herr talman! Jag förutsätter att det något så när kloka människor som sitter i direktionen. Om några sådana fall som fru Troedsson här skildrar inträffar, kommer direktionen säkerligen att se till att man får läkare som är anpassade till de områden det gäller. Något annat kan man inte tänka sig. Sedan måste jag säga att det är skönt att höra fru Troedsson tala till den offentliga sektorns försvar. Jag vill bara säga: Gör det inte bara när det gäller Uppsala! Tänk i litet vidare banor! Då tror jag att vi skulle vara ännu mera nöjda med fru Troedsson. Till Hans Alsén vill jag säga att det jag har sagt gäller för utskottets betänkande. Men om kostnadsutvecklingen skulle bli så fantastisk är det inte säkert att 6 miljoner räcker — då kan det bli 10 miljoner. Vi har inte sagt mer än att det är regeringens skyldighet att se till att ramarna hålls. Kan man inte göra det, återstår ingenting annat än att betala.

Herr talman! Det här börjar likna den gamla tiden, när Göran Karlsson och jag hade heta debatter här i kammaren om hur vi på bästa möjliga sätt skulle kunna garantera en effektiv och tillräcklig utbyggnad av långvården. Även om vi hade olika syn på hur det skulle gå till, var vi överens om att det var angeläget att vi fick den erforderliga utbyggnaden av långvården. Det är långt ifrån enbart i fråga om Akademiska sjukhuset som jag anser att det ligger ett stort ansvar på landstingen att bedriva en effektiv och tillräcklig vårdverksamhet.

Det tycker jag är ett positivt besked.
Herr talman! Det är tydligt att debatten går mot sitt slut. Jag skall inte blanda mig i vad en del av debatten har gällt — det kontroversiella i de synpunkter på vad offentlig sektor får kosta som moderaternas företrädare här anförde. Jag skall bara konstatera det som jag tycker är väsentligt, nämligen att utskottets talesman har bejakat vad som har varit strävan i den socialdemokratiska motionen: Upprätthållandet av en rimlig vårdstandard skall i första hand ske inom den kostnadsram som är anvisad. Men om det visar sig icke vara möjligt, är alltså utskottets talesman på det klara med att det är regeringens skyldighet att tillse att de ytterligare kostnaderna kommer att bestridas. Därmed anser jag att de yrkanden som finns i den socialdemokratiska motionen är tillgodosedda.